Herr talman! I detta betänkande behandlar vi ett antal motioner som har att göra med hästar, skötsel av hästar, utbildningen av människor som är intresserade av hästar och också med avelsorganisationernas ekonomiska förutsättningar att bedriva en verksamhet som de vill och måste bedriva för att vi skall ha en bra hästavel i Sverige. Karin Starrin och jag har i en motion tagit upp just hur viktigt det är med utbildning och hur viktig hästen är för det samhälle som vi i dag lever i. I en annan motion som vi också har skrivit på tas det upp hur viktigt det är att man ger Svenska hästavelsförbundet ordentliga ekonomiska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Hästen har även i dagens samhälle en mycket stor betydelse. I de flesta fall tänker vi på hästar såsom ridhästar för fritidsverksamhet. Det är väldigt många ungdomar som sysselsätts genom att hålla på med ridverksamhet. Detta är också en viktig uppfostran för dessa ungdomar. Hästen är ju inte bara en arbetshäst, en ridhäst eller en travare. Den är ofta också en mycket god vän, en trogen vän, som man kan trivas gott tillsammans med och som man måste ta hand om, sköta och uppfostra. Det är nyttigt också för den som gör det. Vi har i Sverige mycket bra hästar. De har varit en exportvara. De är också ur ekonomisk synpunkt en viktig del av den verksamhet som bedrivs inom jordbruket. Skall vi i fortsättningen ha en bra hästavel krävs det också att vi utbildar människor för det. Vi har på gymnasiesidan en ganska liten utbildning av ridlärare, hästskötare, travtränare eller andra som skall sköta hästar. Det finns alltså ett ganska stort behov av ökad utbildning på det här området. Det finns också ett stort intresse för utbildningen. Till de gymnasieutbildningar som faktiskt finns är ansökningarna många gånger fler än det antal platser som finns. Det betyder att här finns ett intresse och ett behov. Det skall man enligt min mening självfallet tillfredsställa. Under riksmötet 1986/87 behandlade vi ganska grundligt en motion om utbildning inom hästområdet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda och lägga fram förslag om hur man skulle förbättra utbildningen inom hästområdet. Det har inte gjorts någonting åt det som tillnärmelsevis uppfyller de krav som riksdagen då ställde. Med anledning av de motioner som vi nu har väckt har utskottet återigen uppmanat regeringen att tillsätta den utredning som skulle utarbeta riktlinjer för hur utbildningen skulle gå till och dimensioneras. Jag hoppas verkligen att regeringen den här gången tar det på allvar och gör det som en enig riksdag begärde 1986/87 och återigen kommer att begära. I det här avseendet är i varje fall utskottet enigt, och jag förutsätter att riksdagen blir det så småningom. I den andra delen av betänkandet behandlar vi den ekonomiska situationen för Svenska hästavelsförbundet. För några år sedan tog staten sin hand från premieringsverksamheten och avelsverksamheten när det gällde kallblodsraserna. Man tänkte sig en lösning där på ungefär samma sätt som när det gällde den varmblodiga hästen, där travsporten är en viktig del som själv — Prot. 1988/89:110 har kunnat klara av ekonomin på ett bra sätt. Men redan när det här beslutet 9 maj 1989 fattades varnade vi för att det kanske inte var riktigt lika enkelt när det gällde kallblodsaveln — där finns inte lika mycket pengar som inom varmblodsaveln och inom travsporten. Vi befinner oss nu i den situationen att Svenska hästavelsförbundet och avelsverksamheten när det gäller kallblodsraserna har ekonomiska bekymmer att klara verksamheten. Det är mot den bakgrunden vår motion kom till. Redan när vi förde över ansvaret på avelsföreningarna sade riksdagen att regeringen uppmärksamt skulle följa utvecklingen på området och hos avelsföreningarna, så att avelsverksamheten kunde fungera och inte fick ekonomiska problem. I utskottsbetänkandet föreslås alltså ett tillkännagivande till regeringen att man skall uppta förhandlingar med berörda parter för att skapa förutsättningar för att ekonomin inom avelsföreningarna skall bli bättre. Här har socialdemokraterna reserverat sig och sagt att det inte behövs, eftersom man i annat sammanhang har tillsatt en utredare för att få fram pengar för Ridfrämjandets verksamhet. Det är säkert bra, men det är inte samma sak som vi har motionerat om och som majoriteten i utskottet uttalat sig för. Här gäller det utöver Ridfrämjandet också de kallblodiga hästraser som vi har pratat om. Det är viktigt att man nu uppfyller kraven från riksdagen och går till verket. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande nr 15.

Herr talman! Jag skall inte som Lennart Brunander göra ett långt inlägg inför en tom kammare i frågor som utskottet är enigt om. Jag skall nöja mig med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i jordbruksutskottets betänkande nr 15. Det finns en arbetsgrupp som ser över frågorna om hästaveln. Vi tycker inte att det finns anledning att som utskottsmajoriteten nu gör föreslå ett anslag på 500 000 kr. som man egentligen inte har täckning för. Vi ser hästaveln och hästnäringen som en helhet, både när det gäller varmblodsoch kallblodshästar och när det gäller olika användningsområden. Det omsätts stora pengar framför allt inom travsporten, och jag tror att man måste se det här som en helhet, och då även se hur de inkomster som travsporten har kan bidra till att stötta också andra raser inom hästsporten. Med detta, herr talman, vill jag som sagt yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Håkan Strömberg talar nu likadant som representanter för den socialdemokratiska regeringen gjorde när man förde över ansvaret från staten till kallblodsavelsföreningar för att sköta hela avelsarbetet. Då sade man att det naturligvis går att lösa — det gäller bara att cleara mellan olika delar av hästsporten, framför allt från travet, där de mesta pengarna finns. Men nu har det visat sig att det inte fungerar riktigt på det sättet — det är 81 orsaken till att vi har väckt en motion, och det är också därför som en majoritet i utskottet har en annan uppfattning än socialdemokraterna. Kallblodsaveln har inte de förutsättningarna att få in pengar, i varje fall inte i dag. Dessutom har arbetshästen en viktig funktion i dag, t.ex. i skogskörningen, där den kan vara en viktig del — det vet jag av egen erfarenhet. Men de andra kallblodsraserna är också mycket fina hobbyhästar, så också i det sammanhanget är de väsentliga. Hästaveln är viktig också för att hålla landskapet öppet. Hästaveln kan ta i besittning en hel del av de arealer som vi inte behöver för annan verksamhet inom jordbruket.
Herr talman! Jag tycker också att det är viktigt att hålla landskapet öppet, men man kan ju tänka sig att sådan verksamhet kan bedrivas också utan stöd från samhällets sida, Lennart Brunander. Jag tycker, i dag som tidigare, att man skall kunna göra en fördelning när det gäller hästaveln. Hästarna står på egna ben, och det bör också hela näringen kunna göra genom en omfördelning från varmblodshästar till de kallblodiga.

Herr talman! Pensionärsfrågor har redan behandlats i kammaren i dag. Det har varit skatteutskottet som varit i elden. Problemet har, precis som i detta ärende, gällt bl.a. marginaleffekter. Det kommunala bostadsbidraget trappas som bekant av samtidigt som inkomsterna stiger. Detta tillsammans med den av skatteutskottet berörda avtrappningen av det extra avdraget vid beskattning leder till marginaleffekter och gör att ökade inkomster egentligen inte har något värde i vissa inkomstskikt för pensionärer. Till detta kommer nu den aktuella frågan om avtrappning av kommunalt bostadstillägg vid förmögenhetsinnehav. Denna avtrappning har tillsammans med andra effekter faktiskt lett till rena Pomperipossaeffekter. Visserligen har riksdagen minskat betydelsen av förmögenhetsinnehavet under senare tid, men detta räcker inte. Vår ståndpunkt är att förmögenhetsinnehavet inte bör beaktas vid prövningen av KBT. Det gynnar nämligen sparandet. I den reviderade finansplan som vi fick härförleden beklagar finansministern det låga hushållssparandet. Tvångssparande diskuteras i dessa dagar. Bästa sättet att öka hushållens sparande är att inte straffa sparandet genom = Prot. 1988/89:110 ofördelaktiga avtrappningsoch skatteregler. Man gör faktiskt tvärtom. Jag 9 maj 1989 yrkar bifall till reservation 5. Undantagandepensionärernas problem har behandlats också tidigare i vår i samband med behandlingen av reglerna för pensionstillskott. Samma orättvisor som gäller pensionstillskotten gäller också för KBT. Undantagandepensionärernas rätt till KBT beräknas precis som tillskotten på grundval av imaginära ATP-pensioner. Orsaken till att småföretagare, jordbrukare och fiskare — ofta med begränsade inkomster — begärde undantagande var låga inkomster. Jag minns 60-talet med stor strukturomvandling bland dessa företag. Dessa företagare hade ofta inte möjlighet att betala avgifterna. De förlitade sig på folkpensionen som bastrygghet. Problemen kom när standardlyften i bastryggheten i första hand tillgodosågs genom pensionstillskott och KBT. Det är nu faktiskt på tiden att denna förhållandevis lilla grupp äldre pensionärer med låga inkomster och undantagande från ATP inte längre särbehandlas. Detta skulle vara en gärd av rättvisa och solidaritet. Jag yrkar bifall till reservation 3. Sverige har arbetskraftsbrist. Vad detta innebär av hinder för en nödvändig ekonomisk tillväxt — inte minst för att upprätthålla framtida pensionärsgenerationers trygghet — berörs också i den reviderade finansplanen. Vissa åtgärder har vidtagits för att stimulera pensionärerna till fortsatt yrkesarbete. Dess värre gäller lindringsreglerna endast löntagare. Regeringen och riksdagens majoritet menade att utbudseffekter i ekonomin endast uppkom genom ökat lönearbete. Merarbete utfört av företagare ansågs mindre intressant att stödja. Det var ett förvånande ställningstagande. Det har jag sagt i denna kammare tidigare. Det måste dess värre upprepas. Att främja utbudet i en lågtillväxtekonomi som Sveriges är väsentligt, mycket väsentligt, för att vi skall kunna åstadkomma just social trygghet. Den ekonomiska forskningen har visat att utbudseffekterna framför allt gör sig gällande på företagarområdet, inte minst gäller detta småföretagare. Utskottets motivering på s. 6 i betänkandet är därför något ekonomiskt naivt: ”— — — regeringens förslag i denna del motiverades med bristen på arbetskraft på stora delar av arbetsmarknaden till följd av en allmänt förbättrad ekonomi och en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft. Enligt utskottets mening var det i första hand bristen på arbetstagare som behövde avhjälpas.” Är verkligen utskottet omedvetet om att egenföretagartjänster och arbete utfört av anställda i företag i mycket hög grad är utbytbara i ett modernt informationsoch servicesamhälle? En rad uppgifter som förr utfördes i ett företags egenproduktion, och för övrigt också i en kommuns egenproduktion, med anställda utförs i dag av självständiga företagare. Denna utveckling kommer sannolikt att förstärkas i framtiden. Ny teknik borgar för detta. Det är ju därför det är så viktigt att behandla företagare och anställda lika. Nej, jag tror inte det är den riktiga motiveringen som redovisas i utskottets handlingar. Det är nog i stället en företagarfientlig inställning som torgförs i utskottets yttrande — dess värre! Jag yrkar bifall till reservation 4. 83 För att inga misstag skall uppstå förtydligar jag alltså att jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 5.

Herr talman! Som tidigare framgått behandlar vi socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20 om kommunalt bostadstillägg till pensionärer. För att börja med det som är positivt anser folkpartiet att statsbidraget till KBT för psykiskt utvecklingsstörda som bor i gruppbostad är en reform i rätt riktning. Något vi emellertid fortfarande inte kan acceptera är utskottsmajoritetens syn på de s.k. undantagandepensionärerna. I betänkandet säger majoriteten att utskottet tidigare avstyrkt yrkanden om rätt till KBT för dessa pensionärer, och av denna anledning har socialdemokraterna ingen vilja att ompröva sitt ställningstagande. Om riksdagen tycker att något är fel måste vi kunna ändra på reglerna även om vi avslagit liknande förslag tidigare. I annat fall kan vi ju aldrig genomföra några reformer! Regeringen är dessutom rätt bra på att ändra sig, eller skall jag säga godta oppositionens förslag och vid lämpligt tillfälle framlägga dem som sina egna. Några exempel på detta är t.ex. ett kvarts vårdnadsbidrag och efterlevandeförmåner för föräldrar med handikappade barn, utökningen av den tillfälliga föräldrapenningen från 60 till 90 dagar osv. Listan kan göras lång. Allt detta har ni sagt nej till tidigare, men sedan föreslagit i propositionen. Det är trots allt bra, huvudsaken är ju att människor som är berörda får det bättre. Dessutom säger majoriteten att det skulle innebära en ekonomisk fördel gentemot andra pensionärsgrupper att ge dessa pensionärer KBT. Vad är det för fördel att inte få pengar men ändå behandlas som om man fått dem och därför gå miste om en förmån som andra pensionärsgrupper i motsvarande inkomstsituation har? Vari fördelen skulle ligga förstår jag inte. Folkpartiet anser vidare att skillnaden i storlek på KBT i olika kommuner leder till oacceptabla skillnader i levnadsstandard mellan pensionärer som bortsett från hemkommun har likartade förhållanden. Av den anledningen tycker folkpartiet att man kan ifrågasätta om KBT i framtiden skall vara en primärkommunal uppgift. Det finns skäl som talar för att KBT bör utgå efter samma regler i hela landet. Därför förordar vi en översyn som också bör inrymma olika former av gruppboende för dementa. Herr talman! För några månader sedan fattade riksdagen beslut om att vissa löneinkomster skulle undantas vid prövning av rätt till KBT för ålderspensionärer. Det tyckte folkpartiet var bra, men fortfarande kvarstår en marginaleffekt på drygt 90 96 på rörelseidkare. En pensionerad hantverkare t.ex. får dels ökad skatt, dels reducerat KBT. Detta sätter effektiva käppar i hjulen för dem som vill fortsätta sin verksamhet efter fyllda 65 år. Det måste löna sig att arbeta även för dem! Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som bär folkpartinamn.

Herr talman! Det här betänkandet är i mångt och mycket en repris av en fråga som vi behandlade i slutet av förra året. Det gällde reglerna för det kommunala bostadstillägget. Från centerns sida finns vi med på tre reservationer, och jag skall kort kommentera dessa. Reservation 3 gäller KBT vid undantagande från ATP. Vi har här ännu ett exempel på hur gruppen undantagandepensionärer misshandlas av systemet, Prot. 1988/89:110 dvs. att de inte behandlas på samma sätt som övriga folkoch ålderspensionä 9 maj 1989 rer. Vår principiella uppfattning, som vi har redovisat i olika sammanhang, är att man skall tillerkänna dessa undantagandepensionärer pensionstillskott och behandla dem på samma sätt som övriga folkpensionärer behandlas. Därmed bör vi ta bort den särbehandling som nu finns. Detta föreslår vi i reservation 3. Reservation 4 rör KBT vid jordbrukseller rörelseinkomst. Vi har nyligen här i riksdagen beslutat om att lindra reglerna när det gäller att beräkna KBT för den som har löneinkomster och är pensionär. Ändringarna genomfördes förra året med hänvisning till att man ville få ut fler pensionärer på arbetsmarknaden. Men man undantog inkomst från jordbruksfastighet eller rörelse. Vi kan inte förstå vad det finns för skäl att hålla isär de olika inkomstslagen. Vi tycker att det skall vara likställighet mellan olika pensionärsgrupper. Rimligtvis borde samma regler gälla för alla, dvs. att även rörelseinkomst och inkomst från jordbruksfastighet skall undantas från inkomstunderlaget på samma sätt som löneinkomster vid bedömning av KBT. Vi finner inga skäl till att särbehandla dessa två inkomstslag. Den tredje, reservation 6, är principiellt mycket viktig i detta sammanhang. I samband med behandlingen i höstas lämnade vi från socialförsäkringsutskottet ett yttrande till skatteutskottet om reglerna för beräkning av förmögenhet som påverkar reduceringen av KBT. Utskottet enade sig om att begära en översyn. Tyvärr följdes inte detta upp av skatteutskottet, utan man nöjde sig med att göra mindre justeringar i regelverket när det gäller förmögenhetsinnehav som är kopplat till egen bostad. Detta gör att de grupper som har en mindre sparad slant inte påverkas av beslutet. Det tycker vi är litet olyckligt. Om vi ser på hur de nuvarande reglerna slår för olika folkpensionärsgrupper, kan vi konstatera att om man tar hänsyn till olika avtrappningsregler när det gäller dels skatt, dels KBT får vi alltså marginaleffekter som ligger över 100 20. Det är ett problem för åtskilliga folkpensionärer, som tycker sig ha sparat ihop en mindre slant under sitt aktiva liv och vill ha det som en form av säkerhet, att KBT reduceras på det hårda sätt som nu sker. Det finns, som vi ser det, utan tvivel anledning att se över reglerna. Man kan tänka sig olika modeller. Vi har i och för sig i samband med behandlingen av pensionsbetänkandet pläderat för att helt lämna speciella KBT-regler och övergå till en högre grundpension. Det är kanske det enklaste sättet att lösa problemet. Så länge vi har KBT-reglerna kvar måste vi göra justeringar i avtrappningsreglerna. Vi anser det inte rimligt att de får effekter på över 100 96. I reservation 6 begär vi en översyn av reglerna med hänsyn till vad som framförs i bl.a. en motion av Martin Olsson, som också var upphovsmannen till den motion som föranledde att vi enades i utskottet och begärde en översyn av KBT-reglerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 6.

Herr talman! Det kommunala bostadstillägget är en inkomstprövad pensionsförmån. Det har en inkomstomfördelande effekt av stor betydelse för låginkomstpensionärerna, varav majoriteten som bekant är kvinnor. Den övre gränsen för KBT höjdes med 700 kr. fr.o.m. januari 1988. Det var givetvis bra, men den största kostnaden för denna höjning föll på kommunerna, eftersom statsbidraget inte justerades. Inom parentes kan jag säga att statsbidraget till KBT har i omgångar minskat från 43 96, när det var som högst på 70-talet, till nuvarande 25 90. När de borgerliga partierna då de hade makten sänkte statsbidraget var inte socialdemokraterna särskilt förtjusta i detta, om jag inte minns fel. Vi fick väl alla då förhoppningen att socialdemokraterna skulle justera statsbidraget uppåt igen när de fick tillbaka makten. Men så har alltså inte varit fallet. Att statsbidraget inte ökades vid den senaste KBT-höjningen fick till följd att vissa kommuner, närmare bestämt 40, som tidigare hade betalat mer än det fastställda KBT-beloppet, sänkte KBT-förmånerna så att de håller sig precis inom den fastställda gränsen. Det fick i sin tur till följd att vissa pensionärer trots höjningen fick uppleva att de faktiskt fick mindre KBT än tidigare. I dag är ett max-KBT — med max menar jag KBT enlig 136 kr. i månaden. Men hyrorna har ökat betydligt mer än KBT. Det är knappast möjligt i dag att få tag på en tvårumslägenhet till den summa som KBT utgör. Om man är hänvisad till nyproduktion, och det kan man vara vid vissa tillfällen om man tvingas göra sig av med ett hus eller en stor lägenhet som pensionär, då är den faktiska hyran två tre gånger så hög som KBT i dag. En folkpensionär behöver bara ha en hyra på 2 000 kr. för att hamna en bra bit under det belopp som socialstyrelsen har fastställt att motsvara en skälig levnadsnivå. Även om antalet ATP-pensionärer successivt ökar, kommer vi att ha kvar en ganska betydande grupp pensionärer en bra bit in på 2000-talet som har så låg ATP att de behöver ett extra samhällsstöd. Den gruppen kommer då, precis som nu, att till största delen utgöras av kvinnor. Vi i vpk föreslår därför att man gör upp en plan för en uppräkning av det kommunala bostadstillägget både vad gäller utbetalningarna till pensionärerna och vad gäller statsbidragsdelen. Vi anser att målet bör vara att KBT skall utgå efter den faktiska hyran på orten för en tvårumslägenhet. För att utjämna skillnaderna över landet mellan pensionärerna tycker vi att staten på sikt skall ta hela ansvaret för det kommunala bostadstillägget. Vi tycker att det är ett mycket måttligt krav att bara be att regeringen visar en viljeinriktning och gör upp en plan för i vilken takt höjningarna skall ske. Avslutningsvis vill jag säga något om undantagandepensionärerna. Det finns nu en majoritet här i riksdagen för att vi skall se över samhällets stöd till undantagandepensionärerna. Detta har lett till att pensionsberedningen har fått i uppdrag att ta fram vissa uppgifter och fakta om undantagandepensionärernas ekonomiska situation. Från vårt partis håll anser vi det nödvändigt att avvakta dessa uppgifter från pensionsberedningen, innan vi tar ställning till hur vi skall förhålla oss. Vi tycker nämligen inte att problemet är så enkelt. Om vi ger undantagandepensionärerna pensionstillskott och KBT enligt de regler som gäller för alla andra, vad skall vi då göra med den grupp företagare som i dag faktiskt underlåter att betala sin ATP-avgift? Skall vi — Prot. 1988/89:110 inte låtsa om något beträffande den gruppen heller utan bara ge den gruppen 9 maj 1989 pensionstillskott och KBT samtidigt som vi bara tittar på inkomsterna? Vi tycker att det här är ett problem. Därför vill vi ha mer uppgifter om detta innan vi tar slutlig ställning. Det finns alltså en majoritet som vill göra något åt undantagandepensionärernas situation. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Bara för att jag inte skall glömma bort det yrkar jag redan nu bifall till reservation 3. Det gäller alltså KBT, det kommunala bostadstillägget, som täcker 80 96 av den del av månadshyran som överstiger 80 kr. men som inte är högre än 1 500 kr. för ogift pensionär och 1 650 kr. för makar. Kommunerna får 25 90 statsbidrag för sina KBT-kostnader i dessa intervall. Den hyressumma som man utgår från när det gäller bidraget är låg — ja, alltför låg för många pensionärer. Många pensionärer bor i relativt nyproducerade lägenheter. Många måste ju, när de blir äldre, flytta från sin villa eller från en stor och obekväm lägenhet som de inte längre orkar sköta. Men när det gäller KBT borde man i stället utgå från den faktiska hyreskostnaden för den tvårumslägenhet som pensionären bebor. Mot denna bakgrund har vi avgett ett särskilt yttrande. Vi yrkar dock inte bifall till vpk:s reservation i detta sammanhang, eftersom kostnadsöverslaget bör beaktas mera. Det är emellertid bra att statsbidrag skall utgå fr.o.m. den 1 juli i år även beträffande psykiskt utvecklingsstörda pensionärer i gruppbostad. Vidare är det glädjande att det faktum att man bor i eget hus so0 000 kr. ej påverkar rätten till KBT. Det här med boendet är ju viktigt. Så länge en pensionär kan ha eget boende mår han eller hon bättre. Det är dessutom billigare för samhället. Bostadsbristen blir inte så stor osv. Men när pensionären sedan måste flytta till en nybyggd lägenhet kan det bli svårt att klara kostnaderna. Att undantagandepensionärerna inte skall få KBT tycker jag är en skandal. Frågan behöver inte utredas, utan det här skulle kunna möjliggöras direkt. Dessutom rör det sig om väldigt få människor. De flesta undantagandepensionärerna är ju mycket gamla och många har svag ekonomi. Vidare är många av dem f.d. småbrukare eller småföretagare som inte anslöt sig till reformen när det var aktuellt. Vi har haft uppe frågan om pensionstillskott tidigare. Det rör sig alltså inte om några stora summor när det gäller att möjliggöra KBT för undantagandepensionärerna. I och för sig kan frågan, som sagt, utredas. Men under tiden bör KBT kunna utgå. I brev till mig har människor frågat: Väntar man på att vi alla skall dö, eftersom den här frågan förhalas år efter år? Jag vill understryka mitt bifall till reservation 3.

Herr talman! Som Ragnhild Pohanka sade utges kommunalt bostadstilllägg, KBT, som tilläggsförmån till den som är mantalsskriven i en kommun. KBT är inkomstprövat. Den enskilda kommunen avgör hur stor del av hyran 87 som man skall få ersättning för. Beslutet att kommunerna får 25 96 av sina KBT-kostnader i statsbidrag fattades ganska nyligen. En förutsättning är att kommunen täcker minst 80 20 av den del av månadshyran som överstiger 80 kr. men inte 1 500 kr. för ensamstående och 1 650 kr. för makar. Det här är inte ett absolut tak för kommunerna, utan dessa har möjlighet att välja ett större kommunalt bostadstillägg. Många kommuner gör också det. Riksdagen har tidigare uttalat hur viktigt det kommunala självstyret är, och utskottsmajoriteten anser att man även i fortsättningen skall slå vakt om detta självstyre. Vidare nämns det i betänkandet att det är av statsfinansiella skäl som det är svårt att åstadkomma förändringar i detta avseende. Som framgår av betänkandet gäller nya regler för inkomstprövning fr.o.m. den 1 juli i år. Man vill på detta sätt stimulera pensionärer till fortsatt förvärvsarbete. Som föregående talare har nämnt är ett av skälen att det råder brist på arbetskraft inom vissa områden. Bl.a. Margit Gennser sade att socialdemokraterna är företagsfientliga, att detta inte är något för egenföretagare osv. Men ingen har nämnt att egenföretagare faktiskt har vissa förmåner och slipper betala sociala avgifter när de blir pensionärer. När det gäller förmögenhetsprövningen vill jag understryka att grundtanken med KBT är att de människor som verkligen behöver stöd för att kunna bo hemma eller i en hemlik miljö verkligen också skall få sådant stöd. Detta får vi inte glömma i diskussionen om KBT. Många ser positivt på den förändring som sker den 1 juli i år. Skatteutskottet kommer i ett betänkande att ta upp denna fråga. Vid värderingen av en fastighet skall en fjärdedel av den del av värdet som överstiger 400 000 kr. tas med. Man får således ha en bostad som är värd upp till 400 000 kr. utan att det påverkar KBT. Nästan samtliga föregående talare har tagit upp frågan om KBT till undantagandepensionärerna. Denna grupp pensionärer diskuteras ganska ofta här i kammaren och även i den allmänna debatten. När dessa människor en gång i tiden avstod från ATP var tanken att de skulle få andra inkomster — genom det egna företaget eller genom privata försäkringar. Men utvecklingen blev en annan. Pensionsberedningen undersöker för närvarande den här gruppen pensionärer. Utskottsmajoriteten anser därför att vi bör avvakta resultatet av den undersökningen, vilket skall redovisas detta år. Man vill alltså först ta del av det som beredningen kommer fram till.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

Herr talman! Först vill jag säga några ord om socialavgifterna och den påstådda skillnaden mellan egenföretagare och anställda. Det finns en skillnad, och det är uppbördsförfarandet. Egenföretagare under pensionsål och det gör inte heller egenföretagaren. Det är alltså total parallellitet mellan egenföretagare och anställda. En liten skillnad är att egenföretagarnas avgifter är någon procentenhet lägre före pensionstillfället. Frågan om undantagandepensionärerna har också tagits upp. När ATP infördes hade en del småföretagare verkligen svårt att gå med i systemet, därför att de hade för låga inkomster och inte kunde höja dem. Man stod inför en oerhört stor strukturrationalisering inom detaljhandel, grosshandel och jordbruk, och det var en av orsakerna till att de inte gick med i systemet. De räknade med att folkpensionen skulle ge bastrygghet, men standardlyften lades på KBT och på pensionstillskotten i stället. Det kunde ingen förutse 1960, utan det framkom först senare. Därför vore det en gärd av solidaritet att nu rätta till detta, så att undantagandepensionärerna får drägliga inkomster. Det är en liten ekonomisk fråga, men det är en rättvisefråga. Det behövs inga undersökningar. De som har sparat och som har ordentliga pensionsinkomster får inte vare sig pensionstillskott eller KBT, men detta handlar om dem som inte har pengar eller förmögenhet och som inte får pensionstillskott eller KBT. Kravet på undersökningar är bara ett sätt att slippa göra någon ändring, och det finns en historisk förklaring till det. Det var stor strid kring ATP, och socialdemokraterna var helt enkelt emot att folk skulle få stå utanför ATP — det innebar en kritik mot systemet, och det ville de inte acceptera. Men den historien bör vara glömd nu — det är 30 år sedan dess.
Herr talman! Christina Pettersson sade att vi skall vara rädda om det kommunala självstyret — och det är vi förvisso — och att det är av statsfinansiella skäl som KBT-reglerna inte kan ändras. Det är inte något skäl för att avstå från en översyn av KBT-reglerna. Det kostar ju ingenting att undersöka hur det förhåller sig. Med anledning av vad Margö Ingvardsson sade tidigare borde vpk kunna stödja folkpartiets reservation om just en översyn av om KBT i framtiden verkligen skall vara en primärkommunal uppgift eller om staten borde ta över hela kostnaden. Jag vill hålla med om just det som Margit Gennser sade om undantagandepensionärerna. Arbetsgivaren betalar inte heller de sociala avgifterna för löntagare om de är över 65 år, så det är ingen skillnad mot egenföretagarna i det hänseendet.
Herr talman! Christina Pettersson talade om de sociala avgifterna, och de berördes också i de två senaste replikerna. Det är inte något argument för att särbehandla de två inkomstslagen rörelseinkomst och arbetsinkomst. Motivet för att genomföra den ena åtgärden är att öka antalet människor som är beredda att arbeta efter pensioneringen, att göra det mer ekonomiskt intressant att arbeta. Då förstår jag inte varför man skulle säga att det endast ärintressant att öka antalet människor iden grupp som har anställning och att 89 det inte är intressant att hålla i gång fler av dem som bär upp mycket av företagandet, nämligen småföretagarna, så att de också fortsätter att hålla i gång sina företag och att driva verksamheten efter pensioneringen. Varför skall de straffas genom KBT-systemet och icke få de förmåner som andra grupper har? Jag kan inte förstå den skillnaden. Undantagandepensionärerna har vi diskuterat många gånger här i kammaren, och kvar står att det finns en orättvisa. Orättvisan blir inte bättre av att den drar ut på tiden. Det sägs att det skall göras undersökningar och utvärderingar och så småningom kanske komma någon slutsats. Det handlar inte om så många människor i dag, och det är inte någon stor kostnad. Det är dags att man nu en gång för alla försöker klara ut detta, som ändå är litet av en skamfläck i det nuvarande pensionssystemet. Det finns inte anledning att utvärdera eller utreda mer på den här punkten. Christina Pettersson berörde däremot inte centerpartiets tredje reservation, som gäller en översyn av avtrappningen av KBT-reglerna. Jag uppskattade när vi i utskottet i höstas var överens om att begära en sådan här översyn. Alla vet hur många det är som har klagat över dessa regler, inte minst de som har låga inkomster och medelinkomster från pensioner. De har drabbats av avtrappningsreglerna och upplevt att en pensionshöjning i själva verket netto har blivit en minskning. Jag har en känsla av att alla kommer ihåg när statsråd genom åren har suttit i telefonväktarprogram och försökt förklara reglerna för bekymrade, ledsna och arga pensionärer, och då borde vi gemensamt här i riksdagen försöka skapa majoritet för att få till stånd en översyn. Det är uppenbarligen orimligt att ha system som sammantaget ger effekter på över 100 96. Icke någon pensionär kan begripa varför det finns sådana regler, som gör att relativt små förmögenhetsvärden och små summor pengar på banken får dessa effekter. Dessutom motverkar reglerna ett annat syfte i samhället, nämligen att öka kapitaliseringen och sparandet.
Herr talman! När jag hör Christina Pettersson kan jag inte låta bli att undra om det inte någon gång känns besvärande för en socialdemokrat att alltid avslå blygsamma krav på förbättringar för de sämst ställda i detta samhälle med hänvisning till det statsfinansiella läget. Det borde göra det, åtminstone i dag, herr talman, när Sverige väl aldrig har haft så god ekonomi. Jag kommer inte ihåg på rak arm hur många miljarder man räknar med i överskott i årets statsbudget, men jag kan i alla fall se att statsbidraget till det kommunala bostadstillägget, som vi nu diskuterar, totalt rör sig om 1 230 milj.kr. Det är inte några stora summor i statsbudgeten. En höjning av KBT är inte särskilt dyr, därför att KBT inte är ett generellt stöd. KBT är både inkomstprövat och prövat mot förmögenheten. Det är alltså bara den lilla grupp som har haft de sämsta inkomsterna, som därför inte har fått någon ATP-pension och inte heller har hunnit samla på sig några förmögenheter, som får detta KBT. I vpk:s motion har vi inte ställt ett omedelbart krav om pengar, utan vihar Prot. 1988/89:110 bara begärt att regeringen skall visa en viljeinriktning och ange en plan för 9 maj 1989 hur och i vilken takt man kan tänka sig att höja KBT. Det är alltså en förmån, som bara riktar sig till de sämst ställda. Denna grupp pensionärer — jag kommer inte ihåg exakt hur många de är, men det är ungefär 400 000 som får KBT - ligger alltså under socialstyrelsens norm för skälig levnadsnivå i dag. Därför tycker jag, herr talman, att det måste kännas besvärande för en socialdemokrat att säga att vi inte har råd att låta dessa pensionärer komma upp i ens det som betraktas som en norm för skälig levnadsnivå.
Herr talman! Kommunalt självstyre i all ära, men då har man inte tagit hänsyn till de kommuner som har en stor andel pensionärer, vilket nästan alla inlandskommuner i Norrland och många landsortskommuner i övriga Glesbygdssverige har. Detta är alltså viktigt när man tänker på Robin Hood-effekten. Staten skulle, genom att öka bidraget till KBT, kunna minska vådorna. Det hindrar inte det kommunala självstyret. Hur man har kunnat underlåta att undersöka undantagandepensionärernas situation under årens lopp förstår jag, som nykommen här i riksdagen, inte. Man kryper bara, som så ofta, bakom en utredning. Tänk om det skulle finnas någon välsituerad på orten. Det måste i så fall vara någon som har gömt pengarna i madrassen. Annars skulle ändå inte någon få KBT, som Margit Gennser sade, de andra är inte aktuella i alla fall. De som har förmögenhet eller en viss inkomst kommer inte i fråga. Dessa pensionärers hustrur får kanske pensionstillägg. Men hemmafruar, som inte har förvärvsarbetat under sin livstid, men har blivit änkor, får både pensionstillskott och KBT. Orättvisan är total.

Herr talman! Jag vänder mig först till Margö Ingvardsson. Det är inte på något sätt besvärande att vara socialdemokrat, tvärtom. Det var inte i samband med att jag talade om undantagandepensionärerna som jag hänvisade till statsfinansiella skäl. Det var då diskussionen handlade om att staten skulle ta över ansvaret för det kommunala bostadstillägg som pensionärerna nu har som jag hänvisade till statsfinansiella skäl. Jag förstår att undantagandepensionärerna är en grupp som diskuteras, för man känner att detta är en grupp som kan ha det svårt. Vi missunnar inte dem att få det bättre. Den här frågan har diskuterats åtskilliga gånger. Jag har inte varit i riksdagen så länge, men jag har hört undantagandepensionärerna diskuteras väldigt mycket. Eftersom det pågår en utredning, tycker jag att vi kan acceptera det och avvakta vad undersökningen leder fram till. Till Rune Backlund vill jag bara säga att Karin Söder faktiskt tog bort möjligheten till undantagande. Då kunde man samtidigt ge undantagandepensionärer rätt till KBT. Jag vet inte om orättvisorna var lika stora då, eftersom man inte ansåg att de var ett starkt argument för att göra något åt situationen. Egenföretagarna diskuterades förra året. Jag har läst protokollen.

Detta är ett problem.
Herr talman! Christina Pettersson missuppfattade nog mig, men jag missuppfattade inte Christina Pettersson. Jag reagerade faktiskt på att Christina Pettersson angav statsfinansiella skäl mot att staten på sikt skulle ta över ett större ansvar för KBT. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att staten tar ett större ansvar på sikt. Vi menar att detta kan göras i etapper. Vi vet i dag att KBT inte är lika över hela landet. Pensionärerna skall alltså vara väldigt om sig och kring sig, när de väljer vilken kommun de skall bo i. Det gäller inte bara KBT, utan även andra förmåner. För att pensionärerna över hela landet skall få samma möjligheter och rättigheter till en fullvärdig bostad, måste staten ta över ett större ansvar för det kommunala bostadstilllägget. Vi har i andra sammanhang föreslagit att en första lämplig etapp är att staten betalar 50 20 av den totala kostnaden för KBT. Vi har alltså varit mycket måttfulla i våra krav. Vi har inte satt några datum, utan vi ber bara att regeringen redovisar en plan. Det var det jag menade med att det ändå måste vara besvärande för en socialdemokrat att av statsfinansiella skäl avvisa så blygsamma krav på förbättringar, vilka gäller en grupp pensionärer som lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden.
Herr talman! Christina Pettersson hänvisade till beslut som togs under Karin Söders tid som socialminister. Jag tror att man skall komma ihåg att det vid den tidpunkten verkligen fanns anledning att hänvisa till statsfinansiella skäl. Under ett par år i slutet av 70-talet och i början av 80-talet var Sveriges ekonomi synnerligen hårt ansträngd. Förändringarna i rätten att undanta sig gjordes för att man såg hur effekterna av denna möjlighet slog i systemet. Det är bara att konstatera att de delar av pensionssystemet som kompletterar grundpensionen har blivit tyngre och tyngre sett i den totala mängd pengar som går ut till pensionärerna. Därmed kan man säga att orättvisan gentemot undantagandepensionärerna successivt har ökat genom åren. Vi uppfattade vid den tidpunkten att det utan tvivel fanns behov av att klara ut detta. Men statsfinanserna tillät det inte vid den tidpunkten. Men i dag anser vi att det finns utrymme för att genomföra förändringen. Dessutom är gruppen betydligt mindre nu än den var under 70-talet.
Herr talman! Christina Pettersson kryper bakom utredningen om undantagandepensionärernas ekonomiska situation för att säga nej till KBT. Men den utredningen skall undersöka hur dessa pensionärer har det rent ekonomiskt för att förhoppningsvis komma fram till att de skall få pensionstillskott. Just att de inte får pensionstillskottet är anledningen till att de inte heller får KBT. Att hindra dem från att få KBT med hänvisning till att de inte har rätt att få pensionstillskott, därför att de inte har betalat in ATP-avgift, är att räkna in pengar som de aldrig har fått i sin hand. Ändå skall de gå miste om förmåner som andra pensionärer har, vilka faktiskt lever med en bättre ekonomisk standard än dessa pensionärer gör. Vi kan inte här i dag säga nej till KBT bara därför att denna grupp inte har pensionstillskott och vi av den anledningen skall avvakta utredningen.

Herr talman! Jag kryper inte alls bakom någon utredning, Barbro Sandberg. Finns det en grupp som har det svårt, tycker vi naturligtvis att man skall göra någonting för att den skall få det bättre. Men skälet till att dessa människor en gång avstod från att betala in ATP-avgifter var att de i stället skulle skaffa sig privata försäkringar. De skulle satsa sina pengar i sitt företag eller sin rörelse. Därför valde de att stå utanför ATP-systemet. Det här kan man i dag naturligtvis bortse från om den här gruppen har det så dåligt att den behöver mer stöd. Men jag tycker att det är vettigt att man först undersöker hur det faktiskt förhåller sig.
Herr talman! Jag undrar hur Christina Pettersson kan stå här och säga: Detta är skälet till att man den gången avstod från ATP-förmåner. Jag tror att ingen i dag kan svära på det. De som avstod av den anledningen har säkert också skaffat sig andra pensionsförmåner. Jag är övertygad om att de människor som det i dag handlar om helt enkelt inte hade råd att betala in sin avgift för ATP.

Herr talman! Först till frågan om skälen. För de människor som hade en bra ekonomisk ställning — de företag som gick bra — var det ofta en dålig affär att gå ut ur ATP-systemet. De företagarna brukade också relativt snabbt räkna fram detta. Det var inte de företagarna som gick ut ur systemet, utan det var de företagare som inte kunde göra några successiva lönelyft som fick avstå — dvs. de företagare som inte kunde öka sina vinster så att de kunde ta ut mer lön och därmed betala ATP-avgifterna. Det är mycket viktigt att komma ihåg att det på 60-talet försiggick en enorm strukturrationalisering inom jordbruk, detaljhandel och grosshandel. För att riktigt kunna beskriva hur det såg ut vill jag som exempel ta en undersökning som jag gjorde om sockerdistributionen i Malmö 1963— 1965. Under den tid jag besökte grossistföretag försvann under mycket kort tid ungefär 70 70 av de företagen. Det var små och medelstora företag som fick lägga ned. De hade alltså inte råd med ATP, och det var därför som man begärde undantagande. Det var likadant inom detaljhandeln och inom jordbruket. Där har vi ett av skälen. De som hade ordentliga inkomster insåg att ATP var en god affär, eftersom systemet överkompenserade de första generationerna.
Herr talman! Jag har, som jag sagt tidigare i kväll, hört den här debatten ganska många gånger i kammaren. Jag tror att vi kan hålla på länge och diskutera orsakerna till varför man avstod från ATP. Det finns säkert ett antal orsaker. Jag tror inte att man skall vara så säker när det gäller de skäl på vilka man grundade sitt beslut att stå utanför ATP. Vi har fattat ett beslut här i riksdagen att vi skall undersöka situationen för den här gruppen pensionärer. Jag tycker att vi skall respektera det beslut som riksdagen har fattat. Jag konstaterar att det pågår en undersökning, och vi avvaktar den undersökningen.

Herr talman! Det är ingen överdrift att tala om en kris för sparandet i Sverige. Den framträder oavsett vilket betraktelsesätt man än anlägger. Totalt sett föreligger en brist som kommer till uttryck i det växande underskottet i bytesbalansen. Läget är t.o.m. sämre än det verkar vara, eftersom investeringsnivån för närvarande är på tok för låg med hänsyn till bl.a. näringslivets utbyggnadsbehov. Även om man ser till sparandets fördelning mellan olika sektorer i ekonomin föreligger en påtaglig obalans. Här har det skett en kraftig omsvängning under senare år. I början av 1980-talet fanns sparandebristen inom den offentliga sektorn. Nu har underskottet i statens budget förbytts till ett icke oväsentligt överskott. Det blir desto större om man tar hänsyn till förhållandena inom den samlade offentliga sektorn. I motsvarande mån har skattehöjningar reducerat hushållens sparande. Det förhåller sig på samma sätt som med kommunicerande kärl. När skattehöjningar har förbättrat det offentliga sparandet, har detta medverkat till en neddragning av det privata sparandet. Vi har under en följd av år kunnat konstatera att hushållssparandet i Sverige varit negativt. Detta är, vilket visas i den moderata motionen om sparande, tämligen unikt vid en internationell jämförelse. Det finns fall — Norge är ett sådant — där man på grund av snabba omställningar i de yttre ekonomiska förutsättningarna — i detta fall nedgången av oljepriset — hamnar i ett läge där man drivs till åtstramning på alla nivåer inom alla sektorer av ekonomin. Därmed får man även ett negativt sparande hos hushållen. I Sverige har det negativa sparandet på något sätt blivit inbyggt i de förutsättningar efter vilka vår ekonomiska politik bedrivs. Man kan konstatera att det framgår av de dokument som vi nyligen har fått från regeringen, långtidskalkyler, att hushållssparandet kommer att vara negativt under så lång tid man kan överblicka, dvs. en bit in på 1990-talet. Man kan sammanfattningsvis säga att den utveckling som ägt rum sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten i början av 80-talet har inneburit en skärpning av skattetrycket, vilket lett till ett stort överskott i de offentliga finanserna. Det har också inneburit en socialisering av det privata sparandet. Jag vill påstå, herr talman, att detta är en medveten strävan. Det har inte klart uttalats som ett mål, och det står inte i det socialdemokratiska partiprogrammet. Det är något som är inbyggt i socialdemokraternas långsiktiga tänkande att på detta vis reducera möjligheterna till personligt ägande. Om man ser till de aktuella dokumenten ett par år tillbaka, har man vagt talat om att det är ett bekymmer att hushållssparandet är så dåligt och att det vore bra om det kunde bli litet bättre. Men sedan drar man raskt slutsatsen att det i alla fall inte kommer att räcka, och därför måste man i stället förstärka det offentliga sparandet. Om man har det här synsättet och drar ut det i tiden innebär det ett successivt överförande av ägande från den enskilda sektorn till den offentliga sektorn, dvs. socialisering. Instrumenten har varit många — löntagarfonder, pensionsskatt och under senare år successiva utvidgningar av AP-fondens placeringsregler. I kompletteringspropositionen kommer nya förslag om att man skall ge fondstyrelserna ytterligare möjligheter att köpa upp delar av det svenska näringslivet. Till detta har vi också fått långtgående krav från LO i vad gäller nya fondsatsningar. I årets kompletteringsproposition framträder den ambition som jag spårar bakom handlandet ovanligt tydligt. Man skriver: ”Om det totala sparandet i ekonomin skall bli tillräckligt krävs att det offentliga sparandet förstärks.” Det är inte fråga om att egentligen göra något försök att satsa på det enskilda sparandet. Nej, om man skall uppnå det vi är överens om — ett bättre sparande i ekonomin — måste den uppgiften utföras av det offentliga sparandet. När man har sagt detta föreslås skattehöjningar som kommer att ytterligare skärpa skattetrycket och reducera det enskilda sparandet enligt det mönster som vi har sett under 80-talet. För att se på bara ett av dessa förslag, höjning av momsen, finner vi att det motverkar det enskilda sparandet på flera sätt. Jag vill påstå att i det moderna välfärdssamhället vill medborgarna hålla sin konsumtion uppe in i det sista, så länge det går, och går det inte genom ökningar av nettolönen, ser man till att skaffa sig de förstärkningar som behövs för att hålla möjligheten till privat konsumtion ungefär i en sådan ökningstakt som nu gäller, 2 70 om året. Det som man då griper till är att ta av sitt tidigare sparande eller, om sådant inte finns, låna. Och som bekant är det numera inte särskilt svårt att komma åt lån. Det är det ena sätt på vilket en momshöjning motverkar enskilt sparande. Det andra är ju att det framkallar en ökad inflation, som i sin tur gör människor misstänksamma, avhåller dem från sparande. Man har så småningom lärt sig den bittra läxan att de sparmedel som man sätter av för något ändamål eller för ålderdomen inte är särskilt mycket värda när inflationen i förening med beskattningen har fått göra sitt. Jag vill påstå att detta kommer att bli en jättefråga i svensk politik under kommande år. Men det är symtomatiskt att regeringspartiet har så litet intresse för det att det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar inte har någon proposition bakom sig. Det bygger på ett antal väl genomarbetade motioner från borgerligt håll. Men eftersom det inte ligger något högtidligt regeringsförslag bakom, är det klart att detta, som jag menar, viktiga ärende förvisas till debatt i kammaren vid denna sena timme, med den uppmärksamhet som det då kan väcka. Det är också symtomatiskt att samtliga de yrkanden om förbättringar som framförs i motionerna avstyrks efter en mycket summarisk behandling. Nu fanns det ändå i finansplanen i januari en halv sida under rubriken ”Sparfrämjande åtgärder”, och det kunde väcka litet intresse och reta aptiten på vad man kunde ha att säga. Men ett antal fullkomligt meningslösa fraser utmynnade bara i att det aviserades att nu skulle minsann spardelegationens huvudrapport snart anlända. Den har nu kommit. Om något bekräftar denna rapport riktigheten av den uppfattning som vi moderater och övriga borgerliga partier hyst under några år, nämligen att spardelegationen borde ha lagts ned för länge sedan. Jag får säga att jag i min verksamhet har haft att läsa många produkter från offentliga utredningar och motsvarande organ, men jag har aldrig sett något så erbarmligt dåligt. Jag tänker då inte bara på den fullkomligt urusla korrekturläsningen. Jag vill föreslå att de av kammarens ledamöter som är närvarande läser detta betänkande — det räcker med en sida eller två — och prickar för; det går inte att finna ett stycke där det inte är något fullkomligt groteskt fel, helt enkelt beroende på slarv. Man har väl insett att det som redovisas är så dåligt att ändå ingen kommer att läsa det. Därför är det inte så noga med hur det blev till slut. Den som ändå tar sig igenom denna svårgenomträngliga text, kommer trots allt till slut fram till några fåtaliga förslag.

Jag måste fråga Roland Sundgren, som för regeringspartiets talan i denna debatt och som dessutom såvitt jag vet är en mångårig ledamot i spardelegationen: Hur stimulerar man sparande genom att höja skatten på kapital? Det är en mycket enkel och rak fråga — förklara för mig hur man stimulerar sparandet genom att höja skatten på kapital! Det är samma anda som präglar pågående skatteutredningar. Man säger sig vilja likställa i skattehänseende behandlingen av arbete och kapital, och det tycker jag är en alldeles riktig ståndpunkt. Men det är typiskt för regeringspartiet att det då inte betyder att man har ambitionen att dra ned skatten på arbete i nivå med skatten på kapital utan tvärtom att man skall höja skatten på kapital. Man tänker sig att höjningen skall vara i storleksordningen 30 miljarder kronor. Den skall riktas särskilt mot boende och pensionssparande.

Detta vill man nu skärpa med 30 miljarder. Hur går det ihop? Vad skall vi då göra, herr talman, för att få ett bättre hushållssparande, som förutom att stärka samhällsekonomin kan ge individen större oberoende? Som vi ser det är det främst genom generella åtgärder. Viktigast av allt är att sänka skattetrycket, så att människor får någonting kvar som de kan spara av. Ingenting går utöver detta som sparstimulerande åtgärd. Men därtill gäller det att återställa förtroendet för att vi i vårt samhälle har stabila spelregler. Alltför många har drabbats av att de har lagt upp ett sparande och att sedan regeringen-staten kommit med någon konfiskatorisk åtgärd — en engångsskatt på pensionssparande, en höjning av förmögenhetsskatten eller vad det nu kan vara — och spolierat detta. Sedan är man mycket försiktig. Det krävs alltså att förtroendet återställs. Därutöver kan man diskutera selektiva åtgärder. Vi hade en hearing i finansutskottets regi för några veckor sedan, där ekonomerna sade: Stimulerar man en typ av sparande, når man inte någon effekt på det totala sparandet, utan det blir mest överflyttningar från andra sparformer. Jag kan i långa stycken hålla med om detta. Men jag vill också säga att det även kan vara befogat att stimulera till sådana överflyttningar. Jag menar att det finns skäl att stimulera till ett långsiktigt bundet sparande, och vi ger exempel på det i vår motion och i de reservationer som vi har undertecknat: startsparande för ungdomar, pensionssparande i bank på samma villkor som man nu kan spara i pensionsförsäkringar.

Detta skulle också på ett revolutionerande sätt ta bort problemet med de förmögenhetskoncentrationer som vi annars får i de stora försäkringsbolagen. En särskild form av långsiktigt och nyttigt sparande är den egna bostaden. Det socialdemokratiska ungdomsbosparandet är fullkomligt misslyckat, och det har också, som framgått av rapporter i pressen, fått en dålig anslutning. Vi vill ha ett bosparande som är öppet för alla, som bygger på särskilda bostadskonton i bank med en sparpremie på maximalt 10 000 kr. Slutligen gäller det att stimulera riskkapitalet. Liksom i fråga om bostäder är det grundläggande att inte skärpa utan lindra beskattningen. Exemplet är då framför allt reavinstbeskattningen. Herr talman! Frågan om sparandets fördelning är en avgörande ideologisk skiljelinje. Skall det offentliga sparandet stärkas genom en fortgående överbeskattning av medborgare, som därmed blir alltmera egendomslösa — som socialdemokraterna vill? Eller skall vi vända utvecklingen och i stället börja bygga upp en egendomsägande demokrati med bred spridning av tillgångarna bland medborgarna — som vi moderater förespråkar? Här kommer en av de verkliga stridslinjerna att gå under 1990-talet. Då kommer debatterna inte att föras på sen kvällstid inför en tom kammare. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna med moderata undertecknare.

Herr talman! På papperet och inte minst i alla de senare årens finansplaner är alla överens om att hushållssparandet måste höjas. Sverige intar med sina i fjol minus 3 96 en unik ställning bland världens industrinationer när det gäller lågt sparande. I verkligheten innebär den siffran att varje hushåll har tagit ut 2 000 kr. i ökade krediter snarare än sparat. Det har också visat sig i ett bytesbalansunderskott i fjol på 16 miljarder kronor. Konkreta åtgärder för att avhjälpa bristen på hushållssparande kunde vara att radikalt minska marginalskatterna, och i samband med det även minska det totala skattetrycket. Det kunde vara låga avtalsuppgörelser, och som ett resultat av dem minskad inflation i landet. Det kunde vara fasta spelregler som utesluter sådana åtgärder som att röva 16 miljarder kronor från pensionsspararna i engångsskatt, eller nyårssmällar presenterade på nyårsafton, eller införandet av skatt på vinstandelar. Det borde vara försäkrandet om en jämn miljövänlig tillväxt i landet, vilket skulle uppmuntra sparande. Däremot, herr talman, fick vi under den offentliga utfrågningen den 9 februari helt klart för oss, att selektiva sparformer där man gynnar vissa sparformer genom olika uppmuntrande åtgärder egentligen inte leder till något totalt ökat sparande. Effekten blir att spararna flyttar pengar från ett konto till ett annat för att utnyttja sparstimulanser. Men sparandet totalt ökar inte genom det. Mot denna bakgrund måste regeringens kompletteringsproposition skärskådas. Regeringen säger en sak, men gör något annat. Låt mig få exemplifiera. Skattetrycket bör hållas nere, säger regeringen. Men vad gör regeringen? I ett slag föreslås en skattehöjning på ca 20 miljarder kronor, dvs. en höjning av skattetrycket med ca 2 procentenheter från 55 till 57 90 av bruttonationalprodukten. Inflationen måste bekämpas, säger regeringen. Men vad gör regeringen? Åtgärder föreslås som ytterligare höjer prisökningstakten med drygt 2 procentenheter från drygt 6 till 8,3 96. Avtalsrörelsen måste underlättas, säger regeringen. Men vad gör regeringen? En kraftig höjning av momsen och den allmänna löneskatten föreslås mitt under pågående förhandlingar, och arbetsmarknadens parter reagerar därefter. Skattereformen kommer att ge stora positiva effekter, säger regeringen. Men vad gör regeringen? Ingenting, väntar och ser. Ingenting väsentligt skall hända på skatteområdet före den 1 januari 1991. Hushållens sparande måste öka, säger regeringen. Men vad gör regeringen? Regeringen föreslår att villkoren i allemanssparandet skall försämras och att det offentliga sparandet skall ökas genom höjda skatter. Regeringens ord och handlingar stämmer helt enkelt inte överens. I finansutskottet i dag fick vi i en utfrågning med statssekreterare Lund och = Prot. 1988/89:110 hans assistent Öberg höra att regeringen förväntar sig ett ökat sparande som 9 maj 1989 ett resultat av den nu framlagda kompletteringspropositionen. Vilket fåfängt hopp! Hur skall man kunna tänka sig att världens redan förut i utgångsläget högst beskattade folk skall kunna öka sparandet, om det allmänna lägger beslag på ytterligare 20 miljarder kronor av vår bruttonationalprodukt? Om det skulle inträffa vore det något av ett indiskt reptrick! Lars Tobisson har redan frågat Roland Sundgren om denna sak. Jag vill repetera den frågan. Folkpartiet föreslår i stället att man kan ta ett stort steg i skattereformen redan år 1990. För flertalet heltidsarbetande går det att sänka marginalskatten med 7-15 procentenheter redan den 1 januari 1990. För den stora majoriteten innebär det en reducering från dagens 47-61 90 i marginalskatt till 40-45 26. Även i det lägsta inkomstskiktet sänks marginalskatten. Det automatiska inflationsskyddet återinförs. Finansieringen sker genom en kombination av minskade offentliga utgifter och höjningar av andra skatter. Skattetrycket sänks. En sänkning av marginalskatten som i sig innebär förbättrade villkor för hushållens sparande kombineras med ett flertal andra sparstimulanser. T.ex. bör långsiktigt bundet sparande i bank på samma villkor som pensionssparande i försäkringsbolag införas redan 1990. Slutligen kommer jag till förnyelse av den offentliga sektorn. Den inre och den yttre reformationen av den offentliga sektorn, som är nödvändig för att öka produktiviteten, kommer att stimulera tillväxten i landet. En huvuduppgift måste vara att få i gång både den inre reformationen och den yttre reformationen. Den yttre reformationen framför allt genom att ge enskilda alternativ inom vård, omsorg och utbildning rätt att verka på lika villkor. Sådan konkurrens blir det också på den inre förnyelsen. Herr talman! Sannolikt kommer Gunnar Björk efter mig att kräva att den i kompletteringspropositionen föreslagna momshöjningen ersätts med ett tvångssparande om kanske 2 Yo per år. För folk med resurser och en tjock plånbok skulle ett sådant förslag inte innebära några problem. De skulle då flytta om sina resurser och sparande så att de uppfyllde tvångssparandets villkor och inte lida några särskilda bekymmer för den saken. Men för många låginkomsttagare skulle problemet bli mycket svårt. De skulle helt enkelt få svårt att få fram pengarna. Fördelningspolitiskt skulle ett sådant tvångssparande inte vara riktigt. Skillnaden mellan tvångssparande och skatt är inte särskilt stor om man inte från början säger ifrån när tvångssparandet skall återbetalas. Vi i folkpartiet anser att det krävs ett verkligt sparvänligt klimat för att återställa hushållssparandet i Sverige till rimliga proportioner. Man får inte fart på hushållssparandet genom tvångsåtgärder. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 7 i föreliggande betänkande.

Herr talman! Det betänkande om sparande som vi nu behandlar är principiellt intressant. Det hade varit värdefullt om vi hade kunnat föra en debatt med litet större deltagande under dagtid. Från majoritetens sida 92? konstateras att det finansiella sparandet fortsätter att försämras. De ickesocialistiska partierna har till betänkandet fogat en reservation, där vi har en radikalt annan syn på framför allt sparandets fördelning. Vi tror inte som socialdemokraterna att man i första hand skall spara i offentliga sektorn, utan vi tror att man skall spara i hushållssektorn. I den reservation som även Lars Tobisson och Lars De Geer tog upp pekar vi också på vikten av ett ökat hushållssparande. Det är väsentligt att konstatera att om man samtidigt sparar i offentliga sektorn och minskar hushållssparandet, innebär det på sikt att man minskar det enskilda ägandet, vilket jag tycker är beklagligt. Hushållssparande är betydelsefullt också ur privatekonomisk synpunkt. En sparad slant innebär ändå, trots alla de socialförsäkringar vi har, en god buffert vid tillfälliga ekonomiska bekymmer. Socialförsäkringssystemet har fortfarande ändå en hel del brister, som det ur privatekonomisk synpunkt finns anledning att rätta till. Jag tänker inte närmare gå in på den gemensamma reservationen nr 1, eftersom den redan har berörts. Däremot skall jag säga några ord om reservation 5, som tar upp centerns förslag om personligt investeringskonto. Personligt investeringskonto är ett sätt att försöka öka sparandet på lång sikt. Lars De Geer tog upp centerns alternativ, som vi nu diskuterar. Det är ett sparande i kort perspektiv som ett första steg mot personligt investeringskonto. Med personligt investeringskonto vill vi åstadkomma ett sparsystem som ger individen möjlighet att spara med uppskjuten beskattning. Systemet är utformat så, att konsumtionen beskattas, medan sparandet är befriat från skatt. Det innebär att investeringar i hushållssektorn behandlas lika förmånligt som investeringar i företagssektorn. Det förslag som centern presenterat i den motion som ligger till grund för reservation 5 syftar till att premiera ett långsiktigt sparande. Vi har i detalj redovisat hur investeringskontot skulle kunna fungera. Det finns anledning att kommentera det som Lars De Geer tog upp, eftersom de tankar vi har om ett personligt sparkonto är en vidareutveckling av det personliga investeringskontot. Det är en tanke som vi haft ganska länge men som genom den artikel som vår partiledare publicerade häromdagen har konkretiserats ytterligare. Jag vet inte om det är så att Lars De Geer betraktar det som skatt när han får tillbaka pengar. Det är här fråga om ett personligt sparande. Systemet ger inte möjlighet till skatteplanering. Det finns emellertid anledning att vänta med kommentarer från dem som har åsikter om vårt förslag till dess vi har väckt vår motion. Låt oss emellertid som exempel ta en låginkomsttagare, t.ex. inom ett vårdyrke, som tjänar ungefär 109 000 kr. Det socialdemokratiska förslaget beträffande momsen betyder för denna inkomsttagare en merutgift på ungefär 100 kr. i månaden, litet beroende på hur man räknar. Vårt förslag om ett sparande med 1 20 av lönen ger en kostnad under hundralappen. Dessutom får man tillbaka dessa pengar. Det går alltså inte att hävda att vårt förslag fördelningspolitiskt är sämre än den momshöjning som finansministern föreslår. Detta förslag innebär dessutom att man anser att en momshöjning vore att föredra. Jag vill, herr talman, med tanke på den sena timmen inskränka mig till detta och yrka bifall till reservationerna 1 och 5.

Herr talman! Vi står mitt uppe i en galopperande miljöförstöring. Den grundar sig på den syn som är förhärskande i industrisamhället. Denna syn bygger på att det finns obegränsade tillgångar av lagrad energi, obegränsad tålighet hos natur och miljö samt obegränsad fysisk och psykisk tolerans hos oss människor. Vi vet i dag att denna syn är en illusion. Ett samhälle som skall fungera långsiktigt och vara uthålligt och solidariskt kan inte byggas på illusioner. Det är därför viktigt att investeringar styrs till projekt som leder till uthållighet och solidaritet. Allt fler svenskar vill att samhället skall bli mindre slösaktigt och mer uthålligt. En stor majoritet är beredd att ändra livsstil för att nå dithän. Investeringar styr vår framtid, och medborgarnas framtidsönskningar måste då bli vägledande. Det är därför som miljöpartet föreslagit ett ekologiskt sparande, som skall styras till ekologiskt rimliga projekt. För detta skall det upprättas ekologiska fonder med ekologisk expertis, som skall ge råd om de rätta investeringarna. Om sparandet ges goda villkor, kan medborgarna själva styra sina sparmedel till de projekt som de egentligen prioriterar. Vi beklagar att majoriteten inte vill ge medborgarna denna framtidsinriktade sparform. Vi tycker att denna väg att spara och då samtidigt minska konsumtionsutrymmet är vida bättre än ett tvångssparande. Vi i miljöpartiet avvisar de föreliggande tankarna på ett tvångssparande. Grunden till detta är att vi tycker illa om tvång. Vi anser att det är mycket bättre att människor har möjlighet att välja. Sedan kan man fråga sig, som också andra här har gjort, om det över huvud taget kommer att öka sparandet i samhället om medborgarna tvingas att spara. Det är med all säkerhet så att människor då avstår från de konventionella sparformerna. Man kan också fråga sig vad som händer den dag då alla dessa pengar släpps loss. Någon gång skall det ju ändå ske. Vi säger därför också nej till förslaget i kompletteringspropositionen om försämring av allemanssparandet. Vi tycker däremot att det är viktigt att man försöker hejda den enorma konsumtionsökningen i samhället. Frågan är då om det inte är bättre att försöka komma till rätta med den väldiga ökningen av konsumtionskrediterna och att försöka få människor att betala tillbaka dessa väsentligt snabbare än man gör i dag. Vidare bör man sätta någon hämsko på avbetalningshandeln för att på det sättet minska skuldsättningen i samhället. Det innebär på lång sikt att man faktiskt sparar mer. Jag yrkar bifall till reservation 3. Tack för ordet.
Herr talman! Det råder enighet om att vi har ett för lågt sparande i samhället. Lars Tobisson uttryckte det ganska starkt. Han sade att det är en kris. Ett uttryck för det är att vi har ett underskott i bytesbalansen. Visst är detta en indikation på att vi som nation lever över våra tillgångar. Men nu tror jag inte att man så där oreserverat kan säga att ett bytesbalansunderskott alltid kan användas som mått på ett bristfälligt sparande i samhället och i varje fall inte tas till intäkt för att detta bristfälliga sparande uppstått just i år eller förra året. Vi har ett bytesbalansunderskott som 1988 blev litet över 15 miljarder, vilket är mer än vad vi trodde för några månader sedan. Men man kan då bl.a. peka på att detta underskott ganska exakt motsvarar vad vi 1988 betalade i räntor och amorteringar på de utlandsupplåningar som togs under de borgerliga regeringsåren. Hade vi inte haft det sparandeunderskottet, vilket — som Lars Tobisson framhöll — främst gällde det offentliga sparandet i form av det mycket stora underskottet i bytesbalansen, som var närmare 90 miljarder kronor år 1982, skulle vi ha haft en ekonomi i balans, i varje fall när det gäller bytesbalansen. Vi hade ändå ett överskott i vår handel med över 24 miljarder kronor. Jag vill gärna uppehålla mig något mer vid bytesbalansunderskottet, eftersom Lars Tobisson också sade att underskottet måste sättas i relation till investeringsnivån och att vi i dag har en alldeles för låg investeringsnivå. Har vi en bytesbalans i jämvikt därför att vi investerar för litet, är det naturligtvis också ett uttryck för ett otillräckligt sparande. Nu har investeringsnivån ökat. Industriinvesteringarna har ökat med mer än 40 96 sedan 1983. I år beräknas industriinvesteringarna öka med ca 12 å 13 96. Men visst är det önskvärt att vi med ett ökat sparande kan öka investeringarna ytterligare. Det gäller både de behov som kan finnas av ökade industriinvesteringar och de behov som kan finnas av investeringar i kommunikationer. En viktig sak som man också bör ha med i bilden när man diskuterar bytesbalansunderskottet i dag är att företagens direktinvesteringar i utlandet 1988 ökade från 20 till nära 33 miljarder kronor. Det är något som vi på litet längre sikt kan få nytta av när det gäller valutainflödet. Men det blir ju ett ganska kraftigt flöde ut ur landet om investeringarna i utlandet nu ökar. Med det sagda menar jag att det är litet annorlunda med bytesbalansunderskottet i dag, även om vi har all anledning att oroa oss, främst då med tanke på den ökning som vi kan få i år — och ännu mer nästa år — om vi inte gör någonting åt det hela. Nu har vi emellertid en regering som väljer att handla i den här situationen, och det har också lagts fram en kompletteringsproposition, där det har vidtagits åtgärder för att dämpa efterfrågan. Ett av syftena härmed är ju att bytesbalansunderskottet inte får öka till de 25-30 miljarder som det skulle bli om vi ingenting gör. Lars Tobisson tog upp en fråga som han ansåg vara en springande punkt, nämligen detta att socialdemokraterna ökar det offentliga sparandet på hushållssparandets bekostnad. Jag kan hålla med om att socialdemokraterna inte är så fastlåsta som de borgerliga partierna. Det går ibland inte att kommendera fram ett hushållssparande, och då är det viktigt att man ser till att man totalt sett ändå har ett tillräckligt sparande i landet. Nu har vi ju kommit mycket långt när det gäller välfärdsbyggandet. Det viktiga när det gäller sparande är inte minst motiven. När man jämför hushållssparandet i Sverige med sparandet i vissa andra länder, finner man att det i utlandet i mycket stor utsträckning är ett trygghetssparande med tanke på pensioner, sjukdom och arbetslöshet. I Sverige har vi ju löst ålderdomstryggheten genom ATP och olika kollektiva kompletteringspensioner. Vidare har vi ju trygghet vid arbetslöshet och sjukdom. Därmed blir motivet för en ökning av hushållssparandet ett annat i Sverige än i vissa länder där välfärdssystemet inte har byggts ut på samma sätt. Sedan finns det ju ekonomer, bl.a. en amerikansk ekonom vid namn Kaufmann, som har sagt att det offentliga sparandet ofta är rationellare, eftersom det lättare kan styras till angelägna investeringar. Det är lättare att anpassa till olika samhällsekonomiska konjunkturer, och det kan innebära att man rationellare och effektivare kan stimulera investeringar och konsumtion när det behövs eller tvärtom. Det är då smidigare om vi har ett demokratiskt styrt sparande än om man måste laborera med olika medel, vilkas effekt man inte riktigt känner till. Jag är mycket medveten om att vi här kommer in på politiska värderingar. Vi har olika uppfattningar, och det finns en skillnad mellan de socialdemokratiska värderingarna, som mer går ut på ekonomisk demokrati i samhället, och det som Lars Tobisson talar om, egendomsägande demokrati. Härmed har jag kommenterat reservation 1, som jag yrkar avslag på. Det har också tagits upp en del olika förslag om hur man skall stimulera sparandet på olika områden. Lars Tobisson sade att moderaterna hade lagt fram väl genomarbetade förslag. Gunnar Björk tog upp förslaget om investeringskonton. Det har presenterats en mängd olika förslag om hur man skall stimulera sparandet. Här skulle jag vilja hänvisa litet till vad som kom fram vid den utfrågning som vi hade i finansutskottet om sparandet. Ekonomerna framhöll att tiden för att hitta på ytterligare sparstimulerande åtgärder av det här slaget är ute. Vilka förslag man än kommer med för att stimulera ett frivilligt hushållssparande blir det bara fråga om s.k. portföljinvesteringar, dvs. man flyttar pengar från ett konto till ett annat, om det visar sig att det kontot är mer lönsamt.

I reservation 8 tas det upp frågor som har behandlats av försäkringsverksamhetskommittén. Förslagen bereds nu i regeringskansliet. Jag skall kanske också något kommentera det som Lars De Geer yttrade. Det är klart att statistik kan användas på många olika sätt. Tränger man inte riktigt in i vad statistiken egentligen visar kan man vilseledas. Visst har vi sedan några år tillbaka en minuskvot när det gäller hushållssparandet. De senaste prognoserna pekar emellertid på en viss förbättring, även om det fortfarande är en minuskvot. Men skulle man i sparkvoten räkna in de värdeförändringar som har skett när det gäller småhus och aktier, har faktiskt hushållsnettosparandet i procent i disponibla inkomster aldrig varit så högt som nu. Här skulle jag vara mycket intresserad av att höra en diskussion mellan Gunnar Björk och Lars De Geer om det där indiska reptricket, om hur man i kompletteringspropositionen skall kunna öka sparandet. Som Gunnar Björk sade har det i de yttersta av dessa dagar framförts vissa förslag om ett tvångssparande som i ett slag skulle kunna öka hushållssparandet mycket kraftigt. Förslaget har ju också diskuterats i pressen och inom fackföreningsrörelsen. Här hoppas jag att Gunnar Björk kan övertyga Lars De Geer om att det ändå kan ligga något i de här tankegångarna. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till hemställan i dess helhet i finansutskottets betänkande 31 om sparande och avslag på de åtta reservationerna.

Herr talman! Jag ställde en fråga till Roland Sundgren: Hur kan man klara av att stimulera sparandet genom att höja skatten på kapital? Roland Sundgren gjorde inte ens ett försök att närma sig den frågeställningen. Jag förstår honom. Det går nämligen inte att lämna ett vettigt svar, och den tystnad som rådde på denna punkt är talande nog. I stället ägnade sig Roland Sundgren åt att tala om det totala sparandet, och han försökte göra gällande att bytesbalansunderskottet inte är så farligt och att det inte behöver vara ett mått på sparandebrist. Jo, det är precis vad det är! Underskottet i våra affärer med utlandet är exakt ett mått på bristen på sparande i landet. Vi närmar oss nu de tal som rådde under de ekonomiska krisåren kring 1980. Krisen under dessa år var internationell och berörde således inte bara Sverige. Det nuvarande läget i landet beror inte på svårigheter med statens finanser, utan de visar ett betydande överskott. Problemet är att man har lyckats driva ned det enskilda sparandet till under noll. Isitt anförande tog Roland Sundgren någon amerikansk ekonom till intäkt för att det skulle vara bättre med offentligt sparande därför att detta är lättare att styra och inte så oregerligt som hushållens sparande. Detta var väldigt avslöjande, och jag får mer än väntat bekräftelse på min tes att det är en socialdemokratisk ambition att förvandla folket, medborgarna, till egendomslösa och koncentrera ägandet till det allmänna. Roland Sundgren var också orolig över att man skulle dränera statskassan om man stimulerade det enskilda sparandet för mycket. Den oron kan jag direkt stilla. Samhällsekonomiskt sett är ett sparande lika mycket värt inom vilken sektor det än äger rum. Om man avstår från en överbeskattning till staten och får motsvarande sparande i den enskilda sektorn, har man inte åstadkommit någon som helst olycka, tvärtom har man förbättrat möjligheterna att bygga ut produktionsapparaten i landet. Statsfinansiellt har vi, som sagt, redan ett överskottssparande i den offentliga sektorn. Ett uttryck för Roland Sundgrens oro var hans sats: Det går inte att kommendera fram hushållssparande. Sedan ägnade han ett betydande intresse åt ett meningsskifte mellan Lars De Geer och Gunnar Björk om vad vi skulle kunna kalla kommenderat sparande, tvångssparande. Jag skulle vilja ta upp samma debatt med Roland Sundgren. För tydligen har den socialdemokratiska riksdagsgruppen i kväll diskuterat frågan och kommit fram till att man skall slå in på en linje av tvångssparande, nu när det inte går att genomföra en momshöjning. Jag medger gärna att sparande är bättre än en skattehöjning, men jag vill säga till Roland Sundgren och andra som funderar i sådana banor: Påtvingat sparande, kommenderat sparande, tvångssparande, är en form av beskattning. Hur då? Jo, helt enkelt därigenom att behöver man tvinga fram sparande beror det på att de villkor som är förknippade med sparandet är så dåliga att människor inte finner det förenligt med sina intressen att frivilligt företa detta sparande. Räntevillkoren är under vad marknaden förutsätter. Jag vet inte vilka planer man kan ha i regeringspartiet, men enligt vad som sagts i debatten, t.ex. i Dagens Industri, är det bäst att låta medborgarna sätta in sina pengar på ett räntelöst konto. Just räntelösheten är den beskattning som ligger i tvångssparandet. Vi politiker skall skapa villkor som gör det intressant och fördelaktigt för enskilda medborgare att frivilligt spara för sin framtid. Det gör man inte genom ett sådant här ingrepp. Det finns andra inslag som också är dåliga. Dessa pengar skulle stanna hos staten. Som jag påpekat har staten redan ett överskott på sparande. De pengar vi sparar bör gå till näringslivet, till investeringar, till satsningar för framtiden och inte förmedlas via staten. De som tänker i dessa banor från en borgerlig utgångspunkt har enligt min mening hamnat alldeles fel. Ett sparande som på detta sätt sägs vara begränsat i tiden och skall återbetalas när tiderna blir sämre är inte långsiktigt, det är ingenting att bygga på. Man kan vända på detta resonemang och fråga sig: Hur reagerar medborgarna i dag om de finner att de inte får sin ”normala” konsumtionsökning på ca 2 70 om året? Jo, man tar av sitt tidigare sparande eller lånar. Om man finner sig vara utsatt för ett kommenderat sparande, kompenserar man detta genom att minska sitt tidigare sparande eller — om man inte har något sådant — går till banken och ber att få ett lån. Detta är ju så mycket enklare, då medborgarna faktiskt vet att om något år eller så får de tillbaka pengar som de kan använda för att betala tillbaka lånet. På vad sätt är detta en åtstramningsåtgärd, Roland Sundgren? För den fortsatta debatten skulle jag vilja att Roland Sundgren svarade på frågan: Är inte ett tvångssparande ett kraftfullt slag rakt ut i tomma luften?

Herr talman! Roland Sundgren gjorde ett stort nummer av min lilla meningsskiljaktighet med Gunnar Björk. Utifrån detta har Lars Tobisson vältaligt redovisat att han anser att tvångssparande kommer till stånd bara därför att man inte kan få folk att spara frivilligt, och att det därför påminner om en skatt. Till Gunnar Björk vill jag säga att ur folkpartiets synvinkel är dock ett tvångssparande en bättre åtgärd än en momshöjning. Vi inleder också vår motion, som kommer att inlämnas i morgon, med att yrka avslag på regeringens förslag till en momshöjning. I viss mån kan man väl säga att detta är ett val mellan att vara en giraff med halsbränna och en tusenfoting med nageltrång — varken tvångssparande eller momshöjning är i dag rätt medicin för svensk ekonomi. Annars har ju Roland Sundgren en mycket positiv inställning till en höjning av hushållssparandet, han säger att detta är viktigt och nödvändigt. Men hans konkreta förslag kommer inte att få den effekten. Låt mig granska några av de argument som han använde nyss i sitt inlägg. Enligt Roland Sundgren är en orsak till att vi har fått en sämre bytesbalans att våra utlandsinvesteringar har ökat. I dagens konjunkturläge, Roland Sundgren, skulle det inte vara naturligt om utländska industrier ökade sina investeringar i Sverige; det har de heller inte gjort nämnvärt. Detta måste vara ett symtom på näringslivets misstro mot de spelregler som socialdemo kraterna ställer upp. att tryggnetstragan ar Iost I Sverige. Jag Onskar att det vore sa bra. Nar ATP-systemet infördes var det lätt att sälja, eftersom det gav omedelbara fördelar åt de närmast berörda. Men i dag knakar det betänkligt i fogarna. Ett premiereservsystem av modell Bertil Ohlin hade sannolikt i dag varit mycket bättre än nuvarande ATP-system. Sist men viktigast: Roland Sundgren hävdar, lustigt nog med stöd av en amerikansk ekonom vid namn Kaufmann, att demokratiskt styrt sparande är bättre för samhället än privat sparande. Där har vi den stora skiljelinjen. Det socialdemokraterna står för är att via löntagarfonder, fjärde och femte AP-fonden och även via de första, andra och tredje AP-fonderna, när de fått rätt att köpa allt mellan himmel och jord, få till stånd ett kollektivt ägande av vårt svenska näringsliv. Där är skillnaden mellan borgerligt och socialdemokratiskt synsätt. Vi menar att individuellt ägande är bättre och ger bättre villkor för medborgarna, medan socialdemokraterna i princip anser att det kollektiva ägandet är överlägset. I den frågan kan jag inte se att vi kan komma överens, utan där har vi från varandra vitt skilda ståndpunkter.

Herr talman! Det är intressanta kommentarer som vi har fått kring de tankar på ett personligt sparkonto som centerpartiet har fört fram. Det är också intressant att konstatera att de flesta talare här har varit överens om att det mesta verkar vara bättre än moms, och det tycker jag innebär att vi har kommit en bit på vägen. Jag har ägnat mitt vuxna liv åt sparande. Jag började som bankkonsulent. På den tiden var en av målsättningarna att komma upp i ett sparande som motsvarade en årsinkomst — då skulle man kunna öka sparandet. Nu har allemanssparandet utvecklats till den grad att vi börjar närma oss den punkten. Då kan vi tyvärr konstatera att allemanssparandet inte har ökat sparandet totalt sett. Allemanssparandet har i stort sett inneburit att vi har fört pengar från andra konton till allemanssparandet. Av detta lär vi oss att det inte är säkert att gynnsamma villkor leder till ökat sparande. Det måste till helt andra tag och ett helt annat synsätt. Därför tror vi från centerns sida att ett personligt investeringskonto kan innebära ett helt nytt sätt att tänka när det gäller sparande. Det är en vidareutveckling vi föreslår — från personligt investeringskonto till personligt sparkonto, som då skulle användas under en tid för att förhoppningsvis sedan övergå till ett personligt investeringskonto. De icke-socialistiska partierna har här ett gemensamt mål, nämligen att Kjell-Olof Feldts förslag om moms inte skall gå igenom. Det målet verkar nu dessutom till stor del stödjas av regeringsunderlaget. Det är naturligtvis en fantastisk reträtt — att regeringen inte längre slåss för de propositioner som den lägger fram. Och man kan fråga sig om det går att vara statsråd efter detta. Det finns alltså ett gemensamt mål— att stoppa momsen, att öka sparandet, Vidare sade Roland Sundgren att en orsak till vårt minskade sparande & och att öka det privata sparandet. Dessutom är det mycket positivt, tycker — Prot. 1988/89:110 jag, att Lars De Geer säger att det är viktigt att vi slår vakt om 9 maj 1989 låginkomsttagarna. Därför skall vi naturligtvis med intresse se hur alla alternativ slår just för dem. Vi ser ju alltmer tendenser som tyder på att skattereformen leder till en ökad rundgång. Vi hade hoppats att en reform skulle leda till en ordentlig marginalskattesänkning, men vi ser åtminstone på det indirekta området rader av exempel på rundgång. Vi skall kanske inte här gå in ytterligare på det. Jag har också med intresse konstaterat de positiva uttalanden som både Lars Tobisson och folkpartiets partiledare har gjort inför tankarna på någon form av obligatoriskt sparande för att under en tid ha ett alternativ till momsen. Om man har t.ex. ett personligt sparkonto, innebär det att man sparar för eget användande; alternativet är moms. För företagen innebär ett alternativ till avgifter som Kjell-Olof Feldt vill ha, att man sätter av 1 96, exempelvis till de anställdas sparkonto. Jag tror att det finns anledning att fundera vidare kring detta. Det är precis som Lars Tobisson säger: Höjd moms motarbetar sparande. Moms ökar inflationen. Det är, tror jag, konstateranden som vi alla kan ställa oss bakom.

Herr talman! Lars Tobisson anmärkte på att jag sade att det inte går att kommendera fram ett enskilt sparande. Jag kan förtydliga mig och säga att det inte går att kommendera fram ett frivilligt sparande precis i rätt ögonblick och i den omfattning som just då skulle behövas. Då kan man kanske också fundera på andra sätt att öka det frivilliga sparandet som ju här har diskuterats, inte minst av närmast föregående talare. Det är klart att det på lång sikt är viktigt att skapa en bra sparmiljö för hushållssparandet. Och det kan man väl säga att regeringen på olika sätt har gjort under 1980-talet. Vi har fått ner inflationen, och avkastningen på sparandet är i dag högre än inflationen. Det är ju en viktig faktor när det gäller sparande. Vi har fördubblat sparandeavdraget. Och även om allemanssparandet inte har lett till att vi har ett plus just nu när det gäller sparandekvoten, så har allemanssparandet en imponerande omfattning. Det är ändå över 70 miljarder kronor som har sparats i allemanssparandet, och det måste alltså sägas vara imponerande. Lars Tobisson ställde en fråga som jag glömde att svara på. Det gällde ökad skatt på kapital. Jag tror att det är mycket viktigt att vi får genomföra den här skattereformen, och vi måste då se reformen som en helhet. Målsättningen med skattereformen är ändå att skapa en rättvisare skatt när det gäller arbete och kapital. I dag bär arbetet den tunga skattebördan, medan kapitalet t.o.m. ger en negativ inkomst till statskassan — och det måste ju vara ett mycket märkligt förhållande. Om Lars Tobisson och moderaterna nu är på flykt från tankarna på att vi skall få en skattereform som också ordentligt kan ta itu med skatteplanering och skatteflykt, då är jag faktiskt oroad. Jag hoppas att inte alltför mycket särintressen och kapitalintressen skall äventyra den skattereform som jag tror blir mycket värdefull också när det 107 gäller att få ett ökat hushållssparande i framtiden. Det är en reform som kommer att gynna arbete och sparande på ett helt annat sätt än vad dagens skattesystem gör. Vi vill naturligtvis inte förvandla svenska folket till egendomslösa människor; jag tror att hela utvecklingen i detta land är en bekräftelse på att vi inte vill det. Svenska folket äger mer än vad det någonsin har gjort — det försökte jag säga i en replik till Lars De Geer. Men vad Sverige absolut inte har råd att kosta på sig är ett underskott i den offentliga sektorn av den omfattning som vi hade. Det leder, som de amerikanska ekonomerna har sagt, till minskad produktion och till kraftigt minskade industriinvesteringar. Det leder till en ekonomi som inte gynnar produktion och sysselsättning — till en spekulationsekonomi. Det är naturligtvis mycket viktigt, som Lars De Geer också framhåller, att vi får ett bra sparandeklimat här i landet. Det gäller alltså motiv som drivkrafter för sparandet. När det gäller pensionssparandet kan jag mycket väl tänka mig att det här finns ett motiv, eftersom ATP i viss utsträckning kanske visar sig vara otillräckligt. Jag tycker också att utvecklingen när det gäller pensionssparandet är positiv. Det har ju kraftigt ökat under de senaste åren. Med detta tror jag att jag har kommenterat de frågor jag fick.

Herr talman! Roland Sundgren oroade sig för att vi moderater skulle vara på flykt från en skattereform. Nej, på den punkten kan Roland Sundgren vara lugn. Det är vi moderater som talar för en skattereform, medan det som socialdemokraterna nu planerar är en skatteomläggning i den gamla stilen, där sänkta marginalskattesatser för tillfället skall motvägas av höjningar av andra skatter. Det är här problemet kommer in — avvägningen mellan arbete och kapital. Jag ställer gärna upp på kravet att man skall ha samma skatt på inkomster av arbete som på inkomster av kapital. Det vore bra. Orsaken till att beskattningen av kapital kan sägas vara lägre är helt enkelt det förhållandet att kapital, även vid valutareglering, är mera lättrörligt över gränserna än arbetskraft. I högskattelandet Sverige har man då funnit att denna avvägning har blivit nödvändig. När man nu avskaffar valutaregleringen blir det omöjligt att samtidigt höja skatten på kapital. I så fall får man verkligen ett utflöde till resultat. Strävar man verkligen efter att likställa skatten på arbetsinkomster med skatten på kapitalinkomster under de förutsättningar som råder blir det nödvändigt att sänka skatten på arbete till samma nivå som skatten på kapital och på den vägen uppnå rättvisa. Det förutsätter emellertid också en sänkning av skattetrycket. Herr talman! Inledningsvis sade Roland Sundgren, med anledning av att jag hade tagit fasta på hans uttryck ”att kommendera fram hushållssparande”, att han ville precisera sig. Han sade att det kanske egentligen skall formuleras så att det inte går att kommendera fram ett frivilligt sparande. Då får man finna andra vägar att se till att det blir ett frivilligt sparande. Det var ett uttalande fullt i klass med resonemangen och förslagen i spardelegationens betänkande. Det tycker jag säger allt om resonemangets nivå.

Herr talman! Roland Sundgren framförde med övertygelse att socialdemokraterna sedan 1982 har skapat goda villkor för sparandet. Han ansåg också att den siffra man har nått i ATP-sparandet är mycket imponerande. Jag kani viss mån hålla med honom om det. Jag vill ändock påminna honom om en gammal militär regel som säger att när karta och terräng inte stämmer överens, äger terrängen giltighet. Under dessa fem år har sparandet minskat från plus 4 96 till minus 3 96, dvs. ungefär 1,5 eo per år. Det visar att även om vissa förbättringar i villkoren för sparandet har ägt rum, har det inte hindrat ett enormt ras i sparandet under den tredje vägens ekonomiska politik. Vidare angrep Roland Sundgren också att vi under de borgerliga regeringsåren hade ett stort underskott i den offentliga sektorn. Jag vill dock påminna om att det underskottet uppstod eftersom vi, till skillnad från övriga västeuropeiska industriländer, hindrade att arbetslösheten steg nämnvärt. Vi höll den alltid under 3 26. I denna strävan var ju socialdemokraterna, som då var i opposition, i regel inställda på att vi borde stödja industrin ännu mera. Hade vi följt deras råd, hade vi kanske haft ännu större underskott. Till slut gladde det mig att höra att Roland Sundgren ansåg att ett extra pensionssparande i dag kan anses motiverat. Jag utgår ifrån att han därmed också menar att man bör kunna uppmuntra det.
Herr talman! Lars De Geer, jag tycker att det är en bra utveckling av sparandet. Man måste se till helheten. När vi läser betänkandet finner vi att den offentliga sektorns finansiella sparande var plus 4 960 år 1976 och minus 6 90 år 1982. Nu har vi åter plus på det området. Jag vet inte vilka siffror och årtal som Lars De Geer använder. Den utmärkta ”fickfakta från spardelegationen” talar om att vi år 1982 hade en finansiell sparkvot på minus 0,4 96. I år räknar vi med att den blir minus 1,9 20. Ser man till den totala bilden, har vi således en hygglig utveckling av sparandet. Vi är naturligtvis inte helt nöjda med den. Den tar sig bl.a. uttryck i ett underskott i bytesbalansen. Jag hoppas att jag inledningsvis inte sade att vi nonchalerar detta. Det här måste vi ta allvarligt på. Det gör vi bl.a. genom de kraftfulla åtgärder som nu föreslås i kompletteringspropositionen. Ett avskaffande av valutaregleringen gör naturligtvis kapitalet mera lättrörligt. Det ingår ju i den internationalisering av ekonomin som vi är anhängare av. Vi har i dag i utskottet ändock diskuterat åtgärder för att se till att man kan få en bra skattekontroll och en bra statistik även vid ett avskaffande av valutaregleringen. Om jag återigen skall tala om det frivilliga sparandet, så tycker jag att Lars Tobisson slutade för tidigt och inte fortsatte med det som jag tycker är mycket viktigt. Ett frivilligt sparande går inte att skapa så snabbt och i precis det ögonblick och i precis den omfattning som behövs. Då kan det kanske vara intressant att diskutera ett ökat hushållssparande på annat sätt.

Herr talman! Bakom detta betänkande från finansutskottet finns bl.a. en moderat kommittémotion. Enligt majoriteten har den i stort sett samma innehåll som en motion till förra riksmötet. Jag måste bekänna att jag kände mig en smula stött när denna formulering föreslogs vid utskottets sammanträde. Jag hade ändå lagt ner mer än en dags arbete under riksdagens julferier i vintras för att arbeta fram detta material. Det gläder mig därför att övriga borgerliga partier har funnit anledning att sluta upp bakom reservationer som bygger på vår kommittémotion. Det kanske är på sin plats att något erinra om innehållet, inte minst mot bakgrund av föreställningen att det inte finns något nytt. Något nytt är utan tvivel citaten som finns i motioner från en studie från riksrevisionsverket, som publicerades förra sommaren. De ger en god bild av tillståndet på detta område. Jag skall därför återge dem. Jag citerar ur sammanfattningen till den här studien från riksrevisionsverket: ”Det saknas en dokumenterad policy beträffande fastighetsförvaltning i staten. Således saknas uttalanden beträffande om en myndighet skall hyra/arrendera eller köpa en fastighet, om den fasta egendomen skall behållas konstant, när en fastighet skall avyttras osv. Bland affärsverken är det endast posten, SJ och domänverket som har fastighetsförvaltning som en speciell resultatenhet. Beträffande flertalet övriga affärsverk konstaterar RRV att policydokument för fastighetsförvaltningen ofta saknas. De saknar också ofta fullständiga register över fastigheterna och har därmed en oklar bild av fastighetsbeståndet på såväl central som regional nivå.” — De vet alltså inte vad de äger. ”Av förordningen om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar framgår att för affärsverk och uppdragsmyndigheter skall dispositionen av vinsten vid en försäljning prövas av regeringen om den överstiger 100 000 kr. För övriga myndigheter är gränsen 20 000 kr. Detta kan leda till att en myndighet säljer en fastighet till underpris eller inte säljer den alls. Enligt bokföringsförordningen skall myndigheten i sin balansräkning redovisa samtliga tillgångar och skulder. RRV konstaterar att vissa myndigheter som enligt fastighetstaxeringsregistret förvaltar fastigheter inte redovisat dessa i sin balansräkning. — — — För att beräkna statens samlade förmögenhet skickar RRV årligen ut en enkät till de statliga myndigheterna för att de skall beräkna nukostnaden för bl.a. sina fastigheter. Flera myndigheter har inte gjort någon sådan nukostnadsberäkning. Vid den specialbearbetning av SCBs fastighetstaxeringsregister som RRV låtit genomföra har framkommit att registret är behäftat med åtskilliga brister. Under ägarkod ”staten” återfanns ett stort antal fastigheter som förvaltas av aktiebolag, kommuner, landsting och fysiska personer. Dessutom saknade ett stort antal skattepliktiga fastigheter uppgift om ägare. Det kaninte hållas för otroligt att staten har gått miste om skatteintäkter för dessa fastigheter.” Bara dessa citat vittnar om en fruktansvärd röra. Detta är bara några brottstycken ur en sammanfattning, som dokumenteras i en förstudie på bortåt 100 sidor. Man kan där finna de mest fantastiska upplysningar om tillståndet i statens fastighetsförvaltning. Det är alltså statens eget revisionsorgan som avslöjar dessa häpnadsväckande brister, utan att det framkallar någon märkbar reaktion på ansvarigt håll. Här råder en stor skillnad mot det privata näringslivet, där en rationell hantering av fastighetskapitalet under senare år har framstått som en allt viktigare uppgift. Ibland har man inrättat särskilda dotterbolag, som har sålts för att sedan kanske hyras med återköpsrätt. Varianterna är många. Gemensamt är dock att man uppmärksammar de verkliga lokalkostnaderna och att man betraktar fastighetsförvaltning som en uppgift för specialister. Det marknadsvärde som enbart de statsägda fastigheter som förvaltas av byggnadsstyrelsen kan beräknas representera är enligt budgetpropositionen 25-30 miljarder. Man har då utgått från ett genomsnittsvärde på 5 000 kr./m?. Det måste sägas vara mycket försiktigt, med tanke på att det här rör sig om välbelägna kontorslokaler, många i centrala Stockholm. Den senaste noteringen vid försäljning av fastigheter av den typen i Stockholm gällde de två Hötorgsskraporna, som betingade ett pris av 65 000 kr./m?. Ändå är de slitna och behöver byggas om. Under alla omständigheter kan man räkna med ett marknadsvärde på minst 50 miljarder, i stället för vad regeringen uppger, 25-30 miljarder. Det är tre gånger så mycket som det bestånd som det största byggföretaget Skanska disponerar över. Till detta kommer för statens del affärsverkens och försvarets fastigheter. Slutsatsen är ofrånkomlig, mot bakgrund av dessa värden och den tidigare redovisade beskrivningen av hur det står till med fastighetsförvaltningen i staten: en effektivare förvaltning kan ge miljardvinster varje år. Det är ofrånkomligt. Vad skall man då göra för att nå fram till en bättre tingens ordning? Nyckelordet är, som framhålls i den moderata motionen och även i reservationer, konkurrens. Hjälpmedel är bl.a. decentralisering och privatisering. Vi har här plockat fram flera idéer, som inte är färdiga att genomföra omedelbart men som vi menar att man snarast måste ta tag i för att se vad som går att omsätta i praktisk handling. Jag skall inte gå in på några detaljer. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att den kommande utredning, som utskottsmajoriteten nämner, sedan man med anledning av en annan motion upptäckt den studie från RRV som vi moderater citerade ur, arbetar snabbt och utan ideologiska skygglappar. Här, om någonstans, behövs det verkligen mer av marknadstänkande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som har moderata undertecknare.

Herr talman! Inom miljöpartiet de gröna anser vi att det är viktigt att staten effektivt utnyttjar och förvaltar sitt lokalbestånd. Vi är av den uppfattningen att enskilda statliga myndigheter väl kan anskaffa och förvalta sina egna lokaler. Miljöpartiet de gröna begär att en översyn av byggnadsstyrelsens verksamhet görs snabbt, så att riksdagen kan ta ställning redan i samband med behandlingen av budgetpropositionen 1990. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. Miljöpartiet har också ett särskilt yttrande om ett matematiskt centrum i Göteborg. Miljöpartiet vill att ett sådant matematiskt centrum skall byggas men inte där det är föreslaget. Den lokala opinionen, som omfattar samtliga politiska partier i Göteborg, är emot den valda platsen. Därför är det olyckligt att riksdagen kör över den lokala opinionen. Partierna nationellt borde ta hänsyn till en samlad kunnig lokal opinion. Beslut har redan fattats, och centrumet skall byggas på fel plats. Det beklagar vi. Tack för ordet.

Herr talman! Till vårens tid hör att här i kammaren diskutera statlig lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Så även i år. En motion som väcker ett igenkännande leende är den där det begärs att försäkringskassorna skall få handlägga lokalfrågorna själva utan byggnadsstyrelsens medverkan. Utskottets majoritet vidhåller dock att de bestämmelser som riksdagen beslutade om för budgetåret 1982/83 fortfarande skall gälla, nämligen att försäkringskassorna och byggnadsstyrelsen skall prata med varandra vid anskaffning och avveckling av lokaler för statens verksamheter. Vi tycker, liksom socialförsäkringsutskottet i sitt betänkande nr 24 från 1983, att försäkringskassorna inte skall inta någon särställning härvidlag. Jag yrkar avslag på reservation 3, där denna motion tillstyrks. Miljöpartiet anser i sin reservation att regeringen skall tillsätta en utredning för att se över byggnadsstyrelsens funktion. Det tycker jag verkar vara förspilld miljökraft, att ha skrivit den reservationen. Det är nämligen just vad som aviseras i propositionen — en utredning som skall få till uppgift att utreda statens roll som fastighetsoch förmögenhetsförvaltare. Vad göras skall är redan gjort. Därför yrkar jag avslag även på den reservationen. I reservation nr 4 avstyrker moderaterna och folkpartiet en motion, där det begärs att eventuella framtida generella prisstopp även skall innefatta lokalhyror. Det gör även utskottets majoritet, men med en annan motivering. Jag yrkar avslag på den reservationen. Var inte ledsen, herr Tobisson, vi har läst motionen. Regeringen har även läst RRV:s rapport, och det är med anledning av den man har beslutat att tillsätta den utredning som skall studera både förmögenhetsförvaltning och åtgärder som kan vidtas för att lokalförsörjningen inom den statliga verksamheten skall bli effektivare. Jag har tittat litet på förra årets motion. Jag kom fram till att den var på två och en halv sida. Årets motion är på tre och en halv sida, så den är naturligtvis mer genomarbetad. En sida upptar de citat som Lars Tobisson också läste upp. Jag har dessutom funnit att man har komparerat adjektiven litet annorlunda. Ena året talar man om att det skall vara effektivare. Andra året talar man om att det skall vara mer effektivt. Men, herr Tobisson, budskapet är detsamma. Det är privatisering och börsintroduktion som gäller. De åsikterna delar inte utskottsmajoriteten. Herr talman! Jag tror ändå inte att jag överdriver om jag säger att vi är överens om målet för den statliga lokalförsörjningen. Det skall vara att utveckla och effektivt utnyttja den kompetens som finns för en bättre hushållning vad gäller statens behov av lokaler. Men vilken kompetens som skall utnyttjas och hur vi skall nå effektivitet och hushållning— ja, där går våra meningar isär. Lars Tobisson har redogjort för de borgerligas åsikter, där privatisering och börsintroduktion är ingredienser för att nå effektivitet. Vi delar inte de åsikterna. Det innebär också att den offentliga sektorn minskar, som man skriver i reservation 1. Jag yrkar avslag på den. Utskottets majoritet tillstyrker därför propositionens förslag vad gäller riktlinjerna för lokalförsörjningen. De innebär att myndigheter skall kunna tillgodoräknas lokalbesparingar för att omfördela till verksamheter. Myndigheterna måste finansiera utökade lokalkostnader genom omprioriteringar. Statlig lokalförsörjning skall samordnas så långt som möjligt, och kompetensen skall samlas och utvecklas.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
Herr talman! Till skillnad från Lisbet Calner menar jag att det här ärendet inte är samma perenn som t.ex. det föregående om hushållssparandet. Det har förekommit betänkanden och diskussioner tidigare, men jag vill påstå att vi inte tidigare fått så klara besked om det dåliga tillståndet när det gäller statens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning som framkommit på senare tid. Jag skall nöja mig med att här rätta till en sak. Lisbet Calner försäkrade att hon hade läst motionen: Hon hade komparerat adjektiv eller åtminstone komparerat årets motion med föregående års. Det är nu inte det väsentliga. Hon hade av motionen utläst att vi föreslog börsintroduktion, och se det kunde socialdemokraterna inte gå med på! Det finns ingenting i motionen om börsintroduktion. Vad det finns är ett förord för ökad konkurrens. Vi talar om att denna kan äga rum redan inom ramen för ett statligt ägande, så att man organiserar de statliga fastigheterna i flera, statligt ägda bolag, som får konkurrera med varandra och där lokalhyrarna får välja den som de anser vara bäst på att utföra uppgifterna. Vi talar vidare om decentralisering. Därigenom tror jag mycket skulle kunna vinnas, dvs. genom att bara ge myndigheterna större befogenheter att själva förfoga över sina lokaler och bestämma i sina lokalfrågor. Det är åtgärder som enligt vad jag förstår inte behöver stöta på ideologiska hinder, som möjligen dyker upp inför tanken — inte ordet; något sådant finns inte i motionen — på börsintroduktion. Jag skall nöja mig med dessa kommentarer och därutöver bara säga Lisbet Calner att det kan vara klokt att på olika vägar tala om för det statsråd som utlovar en utredning på den här punkten att det är viktigt att se till att den kommer till stånd, att den arbetar skyndsamt och gärna kommer med kloka förslag — annars blir bataljen nästa år desto hårdare!
Herr talman! Jag är övertygad om att om riksdagen beslutar — det blir väl i morgon — om att tillsätta den föreslagna utredningen så verkställer regeringen naturligtvis det beslutet. Jag är även övertygad om att det skall komma kloka förslag från den. Även om herr Tobisson sade att han inte skulle säga någonting mer måste jag ställa en fråga. I era riktlinjer i fem punkter heter det bl.a. att försäljningen av aktier skall ge intäkter som kan användas för att minska statsskulden. Man skall tydligen bara sälja aktier — det skall alltså inte ske på börsen? Det har jag då tydligen missuppfattat.